Fru talman! Jag är glad att få svar på min fråga angående trängselskatten i Göteborg. Som ministern påtalade försökte jag få frågan ställd till infrastrukturministern, som även är Socialdemokraternas ordförande i Göteborg.Fru talman! Det finns ett stort missnöje bland invånarna med de styrande politikerna i Göteborg. Mutskandaler har skakat staden, och förtroendet för oss politiker sjunker. Sverigedemokraterna kan bara beklaga att Göteborg i folkmun kallas Muteborg - jag ska inte gå vidare in på varför.Infrastruktursatsningar i och runt Göteborg är mycket viktiga. Att de styrande har valt att inte satsa kontinuerligt är beklagligt i sig, men det är så det ser ut i dag.Jag kan förstå att man är ivrig att göra infrastruktursatsningar i Sveriges hamnstad nr 1. Men att ge sig in i stora projekt och fullständigt låsa sig i paket som innefattar stora projekt är oansvarigt.Den stora, klämmande punkten i paketen är Västlänken, med tåg som ska gå i ett U under Göteborg. Under byggtiden vänder projektet upp stora delar av staden under lång tid. Det finns bra och mycket billigare alternativ till Västlänken, där tågen dessutom slipper köra i ett U under marken. Lyft ut Västlänken ur paketet!Fru talman! Att få till en folkomröstning angående trängselskatten är inte lätt. Men en lokal kvällstidning tog tag i frågan och fick tillräckligt med röster för att få igenom en folkomröstning. En majoritet av göteborgarna vill avskaffa trängselskatten. Fru talman! Regeringen har tidigare ställt sig bakom grundidén om att boende och företagare i Backaområdet bör undantas från trängselskatt när de passerar betalstationerna 17-21. Här har vi ett annat dilemma. De boende i Backa väntar på undantaget fram till dess att trängselskatten är borttagen. I januari 2015 borde undantaget varit infört. Jag har stor förståelse för att det har varit lite turbulent för regeringen som inte styrt med sin egen budget. Men nu är det hög tid att ge svar. Dra inte detta i långbänk genom utredning efter utredning.
Problemet är att det förslag som har remitterats har fått omfattande remisskritik. Det är många tunga remissinstanser som kommer att jobba med detta som hade omfattande kritik mot det förslag som remitterades. Det gör att vi nu jobbar intensivt med att göra bearbetningar så att vi kan få fram ett förslag som är rättssäkert och funktionellt. Men jag anser att det är viktigt för trängselskattens legitimitet att vi löser de problem som finns i Backa. Det är ett arbete som vi bedriver skyndsamt på departementet. Samtidigt ser jag från regeringens sida att det finns stora behov av infrastrukturinvesteringar i Göteborgsområdet och i Västsverige. Det avtal som finns mellan regionen och staten är centralt för att dessa viktiga investeringar ska kunna komma till stånd. Det handlar inte minst om att även hitta en järnvägslösning som är funktionell för Göteborgsregionen.

Fru talman! Jag har kikat på lite andra lösningar när det gäller finansiering. Infrastrukturen är, som sagt var, jätteviktig. Ett stort flöde av gods måste till och från Göteborgs hamn. Göteborg har Nordens största hamn, och det är av största vikt att detta säkras med tåg, lastbil och annan trafik. Om man tar bort trängselskatten och väljer att lägga detta på skattesidan blir det ungefär 5 öre. Hade man i stället valt att lägga detta på regionen hade man fått en skattehöjning på ungefär 34 öre. Det tycker jag känns mycket mer rättvist än att man belägger bilisterna i Göteborg med trängselskatt, eftersom det är så många fler som får nytta av detta - gångtrafikanter, cyklister med flera.

Fru talman! Jag har suttit några år i riksdagen och har bytt uppgifter några gånger. Jag började min tid i trafikutskottet. Det är nog första gången som jag hör kritik mot Västlänken i denna kammare. Möjligen har representanter från fru talmans parti någon gång framfört kritik, men oftast har då Göteborgsledamöter råskällt på ministrar om att man inte får detta på plats. Men det är första gången som jag hör detta resonemang om att Västlänken inte är nödvändig. Det finns två sätt att finansiera infrastruktur. Antingen finansierar man den via skattsedeln helt och hållet, eller också får de som använder infrastrukturen betala lite eller i vissa fall mycket. Vi har till exempel banavgifter på järnvägen. Det har jag inte hört någon protestera mot. När det gäller just skatter var Sverigedemokraternas argument för att inte lägga ned sina röster i samband med omröstningen om budgeten att det var så många skadliga skatter i vårt förslag till budget. Då blir det lite underligt att de säger att trängselskatten i Göteborg ska tas bort och att den inte behövs - den behövs visserligen på andra håll i landet - och att detta i stället ska finansieras via skattsedeln. Jag vill ta upp en annan sak. När man gjorde det västsvenska paketet fanns det väldigt många intressenter - regionens politiker, näringslivet men även Göteborgs Hamn - som var väl införstådda med att man var tvungen att göra någonting och att detta var ett alternativ. Man klarar av att finansiera till exempel Förbifart Stockholm, i alla fall delar av den, via trängselskatter. Om man klarar detta i Stockholm tyckte man i Göteborg att man också skulle klara det. Jag har därför lite svårt att förstå argumentationen om att trängselskatter skulle skapa så mycket problem. När det gäller Backaområdet kan jag säga att vi hade samma problem när vi införde trängselskatt i Stockholm. Enligt ursprungsförslaget skulle man vid transporter mellan olika delar av Stockholms universitet ha kunnat drabbas av trängselskatt. Därför ändrades det lite grann, och det tog några månader innan det var på plats. Men vi fick det på plats därför att det uppenbarligen var ett fel i själva systemet.

Fru talman! Det finns en poäng med trängselskatt, utöver att man får in intäkter som kan finansiera infrastrukturinvesteringar, och det är att den också kan minska trängseln. Det har visat sig att trängselskatt har en positiv effekt på trängseln. Den gör att en del inte tar bilen utan i stället väljer kollektrafiken, vilket är oerhört bra för miljön. Där finns det en stor miljönytta med trängselskatten. Men trängselskatten gör också att trafiken kan utjämnas något under dagen, så att det blir något mindre trafik när det är väldigt många som ska ta sig till jobbet och lite mer trafik senare på dagen. Det finns alltså andra poänger med trängselskatt än den rena finansieringen. Det är någonting som kan vara positivt för Göteborg på samma sätt som det har varit positivt för Stockholm. Det finns nämligen ett stort behov av att minska biltrafiken och i stället gå över till mer miljövänliga sätt att ta sig till och från jobbet, till exempel med kollektivtrafik. Där finns goda möjligheter i Göteborg, inte minst med spårvagnarna.

Sedan var det även lite intressant att han nämnde Förbifart Stockholm. Regeringen var ju väldigt snabb med att stoppa det projektet, men trängselskatten har man ingen ambition att stoppa. Jag bara noterar att det var himla kul att få höra dig i talarstolen, Börje Vestlund.

Fru talman! Min ambition med att jämföra med Förbifart Stockholm gällde inte det eventuella stopp som har varit. Jag kan garantera Jimmy Ståhl att det under åren har varit ett antal stopp av detta, och det har inte alltid varit den socialdemokratiska regeringen som har stått för det utan även andra. Det har alltså varit lite av och till. Har man varit med länge i politiken vet man vad som har hänt, om minnet är gott.Det finns ett resonemang när det gäller Västsvenska länken där de västsvenska riksdagsledamöterna har krävt av regeringen att detta ska komma igång. Så har det varit under flera år, och dessutom under flera regeringar. Det gäller alltså inte bara de senaste åren, utan det är en debatt som har kommit och gått hela tiden. Jo då, det finns alltid kritik. Men man har varit ganska överens från politiken, från näringslivet och från de parter som är inblandade i det här, exempelvis Göteborgs hamn med flera. Har jag varit i Göteborg? Jag satt i näringsutskottet innan jag kom till finansen, och jag kan säga följande: Är det med något utskott man får åka runt i landet är det med näringsutskottet. Jag var i Göteborg åtminstone tre gånger under förra mandatperioden. Det behöver Jimmy Ståhl alltså inte vara orolig för.

Fru talman! Väl fungerande infrastruktur är viktigt i hela landet men kanske inte minst i Göteborgsregionen, där en viktig del av den svenska tillverkningsindustrin finns. Möjligheterna för varor att ta sig in till de stora fabrikerna i Göteborg är viktig, liksom möjligheterna för företagen i Göteborg att få sina varor transporterade vidare. Det är också en viktig arbetsmarknadsregion med ökad pendling inom regionen, och därför är det viktigt att det finns väl fungerande infrastrukturlösningar.Därför är detta paket, som innehåller stora såväl väg och järnvägs som kollektivtrafiklösningar - och en trängselskattelösning för att få ihop det - ett viktigt paket för att säkra de långsiktiga tillväxtförutsättningarna för Göteborgsregionen. Det är viktigt inte bara för Göteborg utan innebär otroligt viktiga exportinkomster för hela Sverige. Göteborg är centralt för den svenska tillväxten och den svenska ekonomin. En del av trängselskatten som har fått mycket kritik är Backaundantaget, och det är regeringens avsikt att så snart som möjligt komma tillbaka med ett förslag om Backa. Det gör vi så fort vi har bearbetat den ganska kraftiga kritik som fanns i delar av det undantag som gick ut på remiss.Överläggningen var härmed avslutad.